Herr talman! Den senaste ärade talaren sade att inställningen varit den att man skulle söka få till stånd en samhällelig satsning på Ådalen o. d. och att det nu gäller att få arbetsro. Jag vill då citera några rader ur den interpellation i ärendet som framställts i första kammaren av herr Högström och i denna kammare av herr Martinsson. Det heter: »Att under senare år inte fler företag med annan råvarubas än skogen och träet lokaliserats till Ådalen hänger bl.a. samman med att SCA vid olika tillfällen tillkännagivit sin avsikt att till regionen förlägga en stor industrienhet som på ett avgörande sätt skulle kunna medverka till att lösa sysselsättningsproblemen.» Vad säger detta? Jo, herr Wiklund i Härnösand, det säger att det socialdemokratiska partiet beträffande Ådalen hela tiden satsat på SCA och trott på detta företag. Det står klart och tydligt utsagt i dessa interpellationer. Löftena från SCA om att bygga ut en stor pappersindustri i Kramfors har alltså medverkat till att man inte jobbat för att få andra industrier dit. Från vårt parti har vi hela tiden förklarat att vi inte hyser något som helst förtroende för SCA. Vi har redovisat detta gång på gång under interpellationsdebatter här i riksdagen. Jag vill inte förlänga debatten med vår inrikesminister. Jag tycker att han är en mycket sympatisk person, och jag delar inte den uppfattning som många av hans närstående hyser och som då och då förs fram i tidningarna. Ati det blivit ett misslyckande i Ådalen tror jag i och för sig inte beror på inrikesministern, utan det är — som jag tidigare sagt — den av regeringen förda lokaliseringspolitiken som lett till dessa resultat. Det är alltså inte någon enskild person som är den egentliga orsaken till misslyckandena. Med anledning av att jag framhållit att svaret inte innehöll något nytt sade inrikesministern att inte heller jag hade presenterat några nyheter. Nej, vi har ju diskuterat dessa frågor tidigare. Jag upprepar samma sak gång på gång: det behövs en verklig statlig satsning på en större verkstadsindustri i Ådalen. I dag verkar det för första gången som om inrikesministern är överens med mig om att detta är en linje som bör undersökas. Som jag tidigare sagt är vi överens om att alla sysselsättningstillfällen skall tillvaratagas. Vad som skall produceras är jag inte mannen att avgöra, men alla som bor i Norrland vet att om man åker ut på vägarna där uppe finner man stora vägmaskiner som importerats från Västtyskland och från Amerika — det är märken som Michigan och American. Nu senast har det också varit en omfat tande import från Finland. Varför skul 1e inte sådana maskiner kunna tillverkas i Norrland? Och det finns flera andra exempel att anföra i detta sammanhang.

Herr talman! Jag är intresserad av att få en differentierad industri till Ådalen. Jag anser att skogsindustrin inte får vara dominerande i allt vårt tänkande på det sätt som den varit tidigare. I detta sammanhang skulle jag vilja ge ytterligare ett bevis för hur sociaildemokratins representanter inom området sett på frågan. Sveriges Radio gjorde en intervju med landshövdingen i Västernorrlands län, som sändes den 8 oktober i år, efter meddelandet att sågverket skulle läggas ned. Landshövdingen anförde: Vi har väntat på pappersbruket och då inte lagt ned någon energi för att få andra industrier dit. Intervjuaren frågade: Kommer pappersbruket att klara Ådalen och suga upp den arbetskraft vi nu har friställt? Svaret blev: Ja, det blir ett omfattande byggnadsarbete med många byggnadsarbetare anställda. På ytterligare en fråga svarade landshövdingen: Industrier som i första hand bygger på skogen som råvara. Regeringen och den lokala SAP-ledningen har alltså helt satsat på SCA och inte vidtagit några som helst åtgärder. De anförda utlåtandena är ytterligare bevis härför. Och de har som sagt gjorts av landshövdingen Hjalmar Nilsson, tidigare ledamot av medkammaren. Resultatet kan vi se i dag.
Herr talman! Om herr Lorentzon fortsätter att uttala sig på det sätt som han nu gjort blir jag nog tvungen att ta tillbaka vad jag sade om respekten för hans kunnighet och hans intresse. När han påstår att det är tidningspappersbruket som intresserat alla dem som varit engagerade i frågan om Ådalen gör han ett stort misstag. Alla som är insatta i dessa frågor vet att om detta tidningspappersbruk skulle byggas och om dessutom den planerade utbyggnaden i Ortviken skulle fullföljas skulle detta komma att betyda att ungefär 1000 arbetare inom befintliga industrier skulle bli utan sysselsättning. För dem måste i så fall sökas nya anställningsmöjligheter. Därför har ansträngningarna, parallellt med dessa diskussioner, måst inriktas på att skapa förutsättningar för sysselsättning i nya industrier och i ett så rikt differentierat näringsliv som möjligt. Men herr Lorentzon har bortsett från dessa förhållanden i denna debatt. Jag trodde ändå att det skulle vara möjligt att föra debatten lugnt och sakligt. Jag står inte i denna talarstol för att begära någon blomma, jag är van att ta emot kritik. Men herr Lorentzon skall inte försöka skilja ut mig från regeringens Övriga ledamöter och från lokaliseringspolitiken. Jag bär ansvaret för denna politik. är den misslyckad så har jag att ta ansvaret för det. Herr Lorentzon behöver inte försöka gå fram varsamt i det avseendet. Jag står för vad jag har gjort. Jag skulle vilja tillägga: Fundera litet på herr Martinssons uttryck — som jag upprepade — om obalansen, om de svårigheter som föreligger i skogslänen i dag och om den utveckling som är på gång i övriga delar av landet. Är det regeringen som bär ansvaret för denna utveckling? Hur långt skall vi ta ansvaret för den pågående strukturrationaliseringen, för bristen på differentierat näringsliv o.s.v.? Vi skall ta ett ansvar för att söka bryta obalansen och skapa lönsam sysselsättning för människorna i de regioner där de kommer att bo och verka. Det framstår för oss som en huvuduppgift, och den vill vi fullfölja genom en aktiv näringspolitik, i vilken samhället får vara be rett att gå in med efter hand växande insatser — men vi måste veta vad vi gör. Herr Lorentzon hävdar vidare att han för första gången har uppmärksammat att också jag har ett intresse för ett statligt verkstadsföretag i Ådalen, men det måste vara ett litet minnesfel. Jag har sagt att jag kommer att verka för att en statlig versktadsindustri förläggs till Ådalen, men först skall vi ha produktprogrammet, först skall vi veta vad vi skall producera. Det är just den verksamheten vi har satt i gång genom delegationen för statliga företag, genom utvecklingsbolag o.s.v. Låt oss hoppas att det skall vara möjligt att klara också denna uppgift, men vi kan inte vänta på det. Vi måste söka att bereda sysselsättning åt så många som möjligt i så lönsamma verksamheter som vi kan åstadkomma.

Herr talman! Inrikesministern vet mycket väl att jag i alla debatter vi haft här i kammaren om dessa saker gång på gång har ställt frågan om skillnaden mellan de södra och de norra delarna av vårt land beträffande sysselsättningen; den anser jag mig inte behöva upprepa. När jag har framställt interpellationer, inte bara till inrikesministern — utan jag har riktat två till kommunikationsministern och två till handelsministern i samma frågor har jag aldrig haft någon med mig från det socialdemokratiska partiet. Detta är första gången det inträffar. Det behövdes tydligen att ytterligare ett sågverk lades ned, så att 140 man gjordes arbetslösa, för att det skulle ske. Vad jag slutligen vill säga är följande: Socialdemokraterna i Ådalen har varit helt frälsta när det gäller SCA och blev särskilt överraskade när SCA meddelade att pappersbruket icke skulle komma att förläggas dit men att i stället en well pappfabrik skulle etableras i Järfälla. När Krister Wickman intervjuades i TV sade han: »Jag visste ingenting förrän jag hörde det i bilradion». Jag tycker att man från regeringen förr eller senare måste samla sig till ett självständigt handlande. Att lita på storfinansen går inte heller i detta sammanhang.
Herr talman! Bara ett litet råd till herr Lorentzon! Jag tror att det är en mycket svår uppgift att bestrida fakta. Många har försökt sig på den, men de har aldrig lyckats, och det kommer inte heller herr Lorentzon att göra. Gå till protokollen och studera vår inställning i de frågor som herr Lorentzon har berört!

Herr talman! Det var ett ganska anmärkningsvärt uttalande som herr Lorentzon gjorde när han sade att det behövdes ytterligare sågverksnedläggningar för att socialdemokratin i Ådalen skulle intressera sig för dessa frågor. Socialdemokratin i ådalen har på de ställen där den haft möjlighet att komma till tals — i planeringsrådet, i företagarföreningen, i uppvaktningar inför olika statsråd här i Stockholm och i kommunala sammanhang — bedrivit ett intensivt arbete för att åstadkomma ny företagsamhet i Ådalen. Man har inte alls varit trolibunden av Svenska ceilulosaaktiebolagets planer, utan har jämsides med att man haft vissa förhoppningar på detta pappersbruk arbetat på att få annan företagsamhet till Kramfors. Det är också på det viset att herr Lorentzon försöker förvanska innehållet i den interpellation som har framställts av herr Högström och mig.

Detta betyder emellertid inte att det socialdemokratiska arbetarpartiet hade detta enda kort alt hoppas på, utan partiet har intensivt arbetat med olika uppslag, som har lett till större och mindre framgång men som ändå icke kan annat än visa att partiet haft stort intresse för saken.

Herr talman! Vad herr Martinsson senast vttrade anser jag inte böra stå oemotsagt i protokollet. Han säger att jag påstår, att socialdemokraterna inte gjort några uppvaktningar. Jovisst har ni gjort det! Vad jag nämnde i samband med interpellationen var att jag inte tidigare märkt någon aktivitet från socialdemokratiskt håll i riksdagen för dessa frågor, men visst har ni gjort uppvaktningar. Vid det tillfälle då jag interpellerade skrev ni exempelvis i tidningen Nya Norrland: Varför skall den där Lorentzon hoppa upp i riksdagens talarstol? Det sköter ju våra landstingsmän om. Fullständigt onödigt att interpellera i riksdagen. Jag vill anknyta till vad Nya Norrland skrivit, då jag anser att vad herr Martinsson här har pådyvlat mig icke bör få stå oemotsagt.

Herr talman! I anslutning till den proposition som nu skall behandlas har jag väckt en motion, vari jag önskar att överlåtelsekontrakten för bostadsrättsföreningar skall bibehållas. Jag vill erinra om att ordet jämlikhet har fått ökad aktualitet under det gångna året. Tyvärr har jag emellertid en känsla av att detta ord blivit ett uttryck för självändamål utan reellt värde. Huruvida det beror på att vi just i dagarna kan fira femtioårsjubileum av riksdagsbeslutet om den politiska demokratins införande i vårt land är svårt att säga. Men det finns, inte minst när det gäller bostadsfrågan, anledning att erinra om den sång och de ord som vi sjöng en gång i tiden: »Det är skam, det är fläck på Sveriges baner, att medborgarrätt heter pengar». Tyvärr måste man konstatera att penningpåsen även i dag styr en stor del av vår tillvaro. Rätten, rättstänkandet och rättstillämpningen har tyvärr inte endast stärkt vedergällningstanken och skapat nya brottslingar i de lägre skikten utan jämväl alltmera knutits till det förhållandet att endast de som har mycket god ekonomi kan få rätt, även om de har aldrig så orätt. Att tillhöra det ekonomiska mellanskiktet eller att vara direkt fattig innebär att rätten har blivit ett skådebröd som är alldeles för dyrt att bruka för dessa kategorier. På stora områden är vi trots allt ett rättsligt u-land.

I stället för att skärpa det skydd som tidigare fanns och göra det effektivt har samhället dragit sig tillbaka och överlåtit åt det enskilda spekulationsintresset att ta vara på vad detta intresse kan ta vara på. Vi kan aldrig lösa frågan om bostaden och kostnaderna i samband därmed med mindre än att samhället skärper sina möjligheter till styrning.

Därigenom skulle vi tvingas in i processer. Rättsväsendet i vårt land är mycket dyrbart. Våra jurister kommer vid bedömandet av sitt eget arbete fram till så stora belopp att vi om vi förde in juristerna i bostadssammanhang icke skulle vinna något, utan bara ytterligare försvåra för Oss. Jag är oerhört rädd för en sådan utveckling. Vi kritiserar läkarna för att de vid jourtjänst begär höga arvoden. Men om någon av er granskar protokoll från rättshandlingar skall ni finna att läkarnas arvoden är mycket blygsamma i förhållande till de arvoden som jurister utdömer åt varandra eller själva betingar sig. Denna utveckling medför att vi, även om vi blir rättskränkta, inte har någon möjlighet att få rätt. Samtidigt har vi givit vårt rättsväsende en helt enkelt oförsvarlig utformning. Hela vår socialpolitik och vår bostadspolitik är fullständigt okända begrepp för juristerna, som lever kvar i det gamla klassoch ståndssamhället som fanns för drygt ett hundra år sedan. Det går inte att komma till rätta med de allvarliga bristerna på bostadsområdet så länge vi accepterar en sådan tingens ordning. Det uppstår en mycket underlig situation om vi nu avvecklar bostadsrättskontrollen. På bristorterna kommer hyrorna att höjas katastrofalt — vi ser vilka priser som betalas t.ex. vid exekutiva auktioner.

Innan man vidtar åtgärder som den nu föreslagna bör bostadsmarknaden vara mättad så att ett verkligt konkurrensförhållande föreligger. Det gör det inte i tätorterna. Vi som nu sitter här och beslutar har med våra inkomster råd att betala höga hyror, men många i detta land befinner sig i en sådan ekonomisk situation att de utestängs från bostad; det gäller ungdomar, äldre människor och framför allt låglönekategorierna. När vi nu så ofta talar om att vi skall tillvarata låglöneinkomsttagarnas intressen är det ansvarslöst av riksdagen att handla på detta sätt. Detta kan ske endast därför att de lägre inkomstgrupperna i regel inte får vara med i de församlingar där dessa frågor prövas. När jag hörde på debatten om Durox gjorde jag följande reflexioner. I dagarna vräker Sveriges äldsta aktiebolag några fiskare som har bott på ett gammalt ödeskär; det har varit bebott sedan 1600-talet. Det har aldrig tagits ut arrende därför att staten äger ön. Helt plötsligt kan man nu genom vissa anmärkningsvärda åtgärder få vräkningsdomar, och man tvingar människorna ut från deras bostäder. Vad herr Wallenberg skall ha dem till vet jag inte. Det är märkligt att vi har en lagstiftning som möjliggör sådant. Jag skulle därför vilja rikta en vädjan till statsministern att försöka föra bort all bostadslagstiftning från justitiede partementet. I detta departement har man ingen som helst möjlighet att förstå de sociala och ekonomiska problem som vi genom bl.a. sociallagstiftningen försöker komma till rätta med. Man bör nog överväga huruvida det inte bör inrättas ett nytt departement eller något annat organ som tar hand om alla frågor som sammanhänger med bostadsförsörjningen: bostadsbyggandet, kostnaderna och lagstiftningen.

Herr talman!

Därigenom åstadkommer vi den situationen att de verkligt behövande ställs utanför. Detsamma gällde förslaget angående hyreslag som vi tidigare behandlat och som jag också yrkade avslag på. Vi tar på detta sätt bort det ena skyddsvärnet efter det andra; man tror att det hela skall fungera bra ändå. Samhället måste göra någonting för att vi skall komma till rätta med det bostadselände som många människor i detta land lider av.

Herr talman! Den proposition som kammaren nu har att ta ställning till är en följdproposition till det beslut som riksdagen i våras fattade angående ny hyreslag. I motsats till herr Lundberg hälsar jag i och för sig upphävandet av den gamla kontrollagen med tillfredsställelse. i sin mun, och det var i och för sig inte förvånande; det tycks de flesta politiker numera göra i både möjliga och omöjliga sammanhang. Men jag hade en känsla av att herr Lundberg denna gång åberopade jämlikheten på ett mindre lämpligt sätt. Herr Lundberg ansåg att det föreliggande lagförslaget var något av en klasslag. Det torde tvärtom vara så, att den gamla kontrollagen i och för sig kan sägas ha karaktär av klasslag: de som inte kan få ut något mervärde — ett sådant kan i och för sig bero på olika förhållanden är i dag just bostadsrättsinnehavarna. På det området finns det en verklig kontroll. När det gäller egnahemsägare, som valt en annan bostadsform, finns det inte längre någon som helst kontroll, och de har alltså möjlighet att ta ut ett mervärde. Det är således bostadsrättsinnehavarna, som herr Lundberg tydligen ömmar för, som är diskriminerade i dagens läge. Genom upphävande av kontrollagen finns det kanske en möjlighet att åstadkomma bättre förhållanden på bostadsmarknaden. Herr Lundberg sade att den enda möjligheten är att samhället skärper sina möjligheter att styra bostadsfrågan. Dessa frågor har ju diskuterats otaliga gånger i denna kammare, och vi har konstaterat att samhället inte på någon sektor inom svenskt samhällsliv haft sådana möjligheter att styra som just på bostadssektorn. Men det finns knappast något område där bristförhållandena är så upprörande och där balansen är så dålig. Jag trodde vi hade kommit dithän, att vi blivit överens om att samhällets styresmekanism inte funserar. Jag har fattat riksdagens tidigare beslut i dessa frågor så, att man genom att i större utsträckning satsa på de fria krafterna ville försöka att så småningom åstadkomma verklig balans på bostadsmarknaden. Herr Lundberg sade också att han inte kan tänka sig ett avskaffande av kontrollagen förrän bostadsmarknaden är mättad. Då kan jag bara konstatera att herr Lundberg tycks mena att kontrolllagen skall bestå i evighet. Är det så att vi skall fortsätta bostadspolitiken enligt herr Lundbergs recept kommer varken han eller jag — det är jag övertygad om — att få uppleva den dag då bostadsmarknaden är mättad. Lagen innebär att man legaliserar förskott vid upplåtelse av bostadsrätt, och vi i högerpartiet tycker att det är bra att man på detta sätt skapar ett skydd för de människor som genom att göra förskottsinbetalningar tecknar sig för andelar i bostadsfastigheter. Den reservation som Ebbe Ohlsson och jag fogat till utlåtandet vänder sig mot vad som sägs i 3 § i det föreliggande lagförslaget, där det stadgas förbud för andra än bostadsrättsföreningar att för viss tid upplåta andelsrätt för bostadsändamål.

Dessutom har även departementschefen framhållit att det kan göras undantag från denna bestämmelse; han säger att de företag som i dag finns skall kunna få dispens och dessutom att äldre välskötta kooperativa företag också skall kunna godtas. Här finns alltså så många reservationer redan i departementschefens motivering, att detta sakligt sett talar för bifall till den reservation som är fogad till utlåtandet. När utskottet sedan motiverar sitt instämmande i departementschefens förslag anför man en negativ bevisföring, vilket är något uppseendeväckande. Man säger att det inte finns något större behov av andra former för samäganderätt och talar om en önskvärd enhetlighet på bostadsmarknaden, alltså en konformitet. Jag tror att det vore bra för bostads marknaden, om man inte försökte låsa den i de former den har i dag utan att man genom att godta reservationen och slopa bestämmelserna i 3 § skulle bereda möjlighet till en friare utveckling och till att andra former skulle kunna utvecklas på bostadsmarknaden. Jag tycker att situationen här är så pass allvarlig, att man inte skall i lag förbjuda utvecklingsmöjligheterna för ägandeformer, i fråga om vilka man kanske i dag kan säga att behovet inte är så klart uttalat men beträffande vilka behov måhända kan uppkomma i morgon. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Att herr Krönmark hälsar kontrollagens borttagande med tillfredsställelse och att han betecknar den såsom en klasslag, eftersom den inte tilllåter en fri spekulation i bostäder och att man får ta ut ett mervärde som är konstlat, förstår jag. Emellertid är huvuddelen av svenska folket beroende av att få hyra en bostad, och samtidigt är löneläget för en större del av vårt folk så lågt, att dessa människor inte har möjlighet att utnyttja nyproduktionen av bostäder. Med anledning av att herr Krönmark talade om olika situationer vill jag hänvisa till 1920 och 1930-talen, när vi visserligen inte hade brist på bostäder men då stora grupper hade så låga inkomster alt de inte kunde hålla sig med människovärdiga bostäder. Anledningen till den nuvarande situationen på bostadsmarknaden är ju ait vi har dragit oss för att vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att styra utvecklingen på bostadsmarknaden och göra en samhällsinsats av den omfattning som är erforderlig och som vi har gjort på sjukvårdens område. Rätten till bostad är nämligen så värdefull, att spekulativa intressen måste hindras att göra sig gällande i fråga om bostäder. Tyvärr har sådana intressen fått göra detta i alltför hög grad. Det är det som jag har vänt mig mot i detta sammanhang.
Herr talman! Herr Lundberg är ju inte precis känd för att nyansera. När han talar om att jag har förordat fri spekulation på bostadsrättens område, måste man säga, att han har lyssnat på mig ungefär på samma sätt som en viss potentat i vanliga fall brukar läsa. Det är inte fråga om spekulation utan om att få till stånd en naturlig rörlighet. Det är fråga om att man, om man tvingas att sälja en bostadsrätt, inte skall göra en förlust genom att inte få ta ut det fiktiva mervärde som penningvärdeförsämringen medfört. Redan i dag får egnahemsägarna ta ut ett sådant mervärde. Varför skall då bostadsrättshavarna vara i en särskild strykklass i detta avseende? Herr Lundberg går tillbaka till 1920 och 1930-talen. Men, herr Lundberg, jag tror att det är farligt att försöka lösa morgondagens problem över huvud taget, om man tar till riktmärke hur det var på den tiden. Vad vi skall diskutera i dag är 1970-talets bostadsmiljö och den löser man inte, om man tar kriserna på 1920 och 1930-talen till förebild. Vad beträffar rätten till bostad är jag precis lika angelägen som herr Lundberg om att alla människor som vill ha en bostad skall ha rätt till en sådan. Jag anser att denna lag kanske i viss mån kan bidra till att de människor som vill ha en bostad lättare skall kunna få den.
Herr talman! Jag ville, herr Krönmark, när jag tog 1920 och 1930-talen Som riktmärke varna för att vi skulle få tillbaka den tidens synsätt. I alla händelser måste herr Krönmarks anförande tolkas så, att vi borde ta ett steg tillbaka genom att sätta priset så högt att människorna utestängs från möjligheterna att skaffa sig bostad. När det gäller naturlig rörlighet är det i praktiken ändå fråga om priset. Herr Krönmark menar egentligen med talet om den ökade rörligheten på byggnadsmarknaden att de som företräder de spekulativa intressena, de s.k. enskilda företagarna, skulle ges ökade möjligheter till ekonomiska vinster — någonting annat vill herr Krönmark inte. Principiellt är det naturligt att herr Krönmark som högerman har denna uppfattning. Han representerar och försvarar ju inkomstgrupp 1, men samhället måste dock beakta att det också finns andra medborgare som har rätt till bostad samt till sociala och andra hänsynstaganden. Det är på den punkten jag har velat säga ifrån. Beträffande egnahemsägarna vill jag säga att om herr Krönmark önskar en skärpning har jag ingenting att invända. Med intresse skall jag ta del av ett sådant förslag, men som bostadsrättsägare tycker jag det inte finns några skäl att ta bort de nuvarande spärrarna.

Herr talman! Jag beklagar mycket att det tycks vara alldeles omöjligt att föra någon som helst saklig debatt med herr Lundberg. Nu påstod herr Lundberg att det var naturligt att jag hyste min mening därför att jag är bögerman och högerrepresentanterna tillhör inkomstgrupp 1, som han uttryckte sig. Jag trodde att herr Lundberg visste tillräckligt om inkomstbildning i det här landet och om hur många väljare högerpartiet har för att förstå att det inte kan förhålla sig så. Även herr Lundberg och andra socialdemokrater tillbör för övrigt inkomstgrupp 1. Man kanske redan i dag får betala ett högre pris vid köp av bostadsrätt, herr Lundberg. Vi måste vara med vetna om att förhållandena på bostadsmarknaden härvidlag inte är riktigt som de borde vara. Det förekommer att vederbörande måste betala pengar under bordet. Om man har ett system som i viss mån inbjuder till nära nog kriminalitet, tycker jag det är ett steg i rätt riktning att det avvecklas så att redovisningen blir öppen. Beträffande låginkomsttagarna och andra som har det svårt att skaffa bostäder vill jag bara påminna herr Lundberg om att vi ju också har en social bostadspolitik med bidrag. Den delen av problemet måste nog lösas bidragsvägen.

Herr talman! Det föreslås nu att kontrollen av överlåtelsevärden i bostadsrättslägenheter skall slopas vid kommande årsskifte. Anmärkningsvärt nog har detta förslag inte väckt någon större uppmärksamhet, vilket frågan sannerligen hade varit förtjänt av. Ett beslut i enlighet med propositionen kan nämligen komma att få påtagliga konsekvenser för hela bostadsrättsbeståndet. Tredje lagutskottet har förmodligen pliktskyldigast godtagit förslaget att slopa överlåtelsekontrollen. Det konstateras helt lakoniskt i utlåtandet nr 71 att »en nästan enhällig remissopinion godtagit förslaget» och att utskottet därför avstyrker den motion, II: 1304, i vilken jag och herr Lundberg förordat en förlängning av nu gällande överlåtelsekontroll till den 31 december 1970. Vad blir nu effekten av överlåtelsekontrollens slopande? Jo, de bostadsrättshavare som bor i ceniralt belägna och attraktiva lägenheter får en snabb förmögenhetsbildning. Vi har vissa ledtrådar när det gäller sådan prissättning. För några år sedan försåldes en i Stockholm centralt belägen bostadsrättslägenhet av normal familjestorlek exekutivt. Den inbringade ett överpris — alltså utöver den försäljningskostnad som en ligt föreningens stadgar var godtagbar -— på drygt 100 000 kronor. Vi har haft liknande exempel på andra håll, bl.a. i Malmö och Göteborg. I sitt utmärkta remissvar på bostadsrättskommitténs förslag om slopande av överlåtelsekontrollen anför följdriktigt också hovrätten för Nedre Norrland farhågor för att dessa exekutiva priser blir normerande i en fri marknad. även från flera andra håll reses starka och välgrundade invändningar mot fria överlåtelsevärden. Stockholms stadskollegium, som har erfarenheter att åberopa, varnar för en fri bostadsrättsmarknad och förordar fortsatt kontroll av sådana överlåtelsepriser för bostadsrätterna som ur allmän synpunkt inte kan accepteras. Också det mäktiga SABO gör erinringar av sådan tyngd, att de borde lämnat tredje lagutskottets ledamöter material för en mera ingående och seriös behandling av ärendet. Med all respekt för såväl bostadsrättskommittén som Kungl. Maj:t och tredje lagutskottet vill jag säga att vilken sakgranskare som helst med lätthet kan konstatera att det föreliggande förslaget har sina brister. Man borde bland annat ha uppmärksammat att åtskilliga bostadsrättslägenheter under flera år har tillförts statliga räntesubventioner — i en del fall kanske också kommunala sådana — och att husen dessutom har finansierats med statliga lån. De 95 procentiga statslånen bygger på den förutsättningen, att de producerade bostadsrättslägenheterna förvaltas på självkostnadsbasis. Man har infört en kontroll vid överlåtelser för att förhindra spekulationer och överpriser. Mot denna sunda inställning, som har accepterats av bostadsrättsföreningarnas medlemmar, har man från borgerligt håll ofta i denna kammare rest invändningar, medan vi från socialdemokratiskt håll har förfäktat en rakt motsatt uppfattning. Många av kammarens ledamöter som kanske haft för avsikt att stödja tredje lagutskottet tror jag har fått en tankeställare efter det beröm av förslaget som bla. herr Krönmark har givit uttryck för i denna diskussion. I dag är den gamla principen kullkastad. Det kan inte tolkas på annat sätt än som en resignation, ett uppgivande av den pricnip om en spekulationsfri bostadsmarknad som länge har varit en riktpunkt för bostadspolitiken. Det är möjligt att en översyn av överlåtelsevärdena är berättigad, men då skall frågan bli föremål för en genomgående belysning. Vad skall vi göra för de bostadsrättshavare som av marknadsmässiga skäl tvingas flytta och inte kan överlåta sin bostad av det enkla skälet att det inte finns någon efterfrågan? Vi har många exempel på det. Hur tänker man sig att lägga upp den finansieringsform som tar hänsyn till husets åldrande och förslitning, varvid värdeminskningen så småningom utgör ett betydande problem? Om man hade tagit med alla komponenter i sammanhanget innan riksdagen presenterats ett förslag i ärendet hade lösningen kanske legat i någon form av indexuppräkning. Såsom ärendet nu ligger till är det för ofullständigt underbyggt för ett seriöst beslut. Herr talman! Jag vill slutligen säga att den reguljära bostadskooperationen i fortsättningen liksom hittills själv genom sina stadgar kommer att bestämma formerna för och kontrollen vid överlåtelse av bostäder. När nu samhället slopar sin kontroll torde detta i hög grad komma att påverka organisationernas möjligheter att på samma sätt som hittills kontrollera aktuella överlåtelser. även om det finns tydliga ambitioner i denna riktning kan ett slopande av bostadsrättskontrollen i övrigt bli nog så besvärande. Det kan inte vara en uppgift för den lagstiftande församlingen att resa hinder för den goda idé som bostadsrätten är. Det skulle finnas mycket mera att anmärka på i det föreliggande förslaget, men det anförda får vara nog. Jag vill,

Herr talman! Något lagligt hinder att sälja bostadsrätt till marknadspris blir det inte efter den 1 januari 1969 enligt nu föreliggande förslag, vari också förutsättes att överlåtelse som sker efter utgången av oktober 1968 inte behöver godkännas av hyresnämnden. Därmed återgår man till den situation som rådde före den 1 januari 1942. Jag vill understryka detta. Bostadsrättskontrollagen infördes samtidigt som hyresregleringen. Tidigare var det stadgarna som bestämde överlåtelsevärdena för både HSB:s och Riksbyggens bostadsrättslägenheter. Inom HSB arbetar för närvarande en bostadskooperativ kommitté med frågan om Ööverlåtelsevärdena, och man räknar med att frågan i sin helhet kommer att behandlas på HSB:s kongress 1969. Man bör därför räkna med att lagändringen inte omedelbart kan tilllämpas på HSB och Riksbyggen, då dessa företag har bestämmelser i stadgarna som säger att lägenhetsinnehavaren vid försäljning bara får ta ut insatsen plus den summa som amorterats för lägenheten. Hyresnämnden har tagit hänsyn till detta vid sin tidigare bedömning, men dessutom har bostadsrättsinnehavaren kunnat få ut ersättning för de moderniseringar och större förbättringar, som han genom räkningar kunnat styrka inför hyresnämnden. I fråga om upplåtelse av bostadsrätt innebär förslaget den skillnaden mot nu gällande förhållande, att det blir länsstyrelsen som övertar hyresnämndens kontrollfunktioner. Det är alltså länsstyrelsen som skall ge tillstånd innan bostadsrättsföreningen får ta ut förskott på grundavgiften. Garanti måste också lämnas för att förskott inte går förlorat. De bestämmelser som nu föreligger får ses som ett provisorium i avvaktan på bostadsrättskommitténs slutbetänkande, vilket beräknas föreligga i början på år 1969. Vi har under en rad av år arbetat på detta betänkande. I högerreservationen har man reagerat mot den skärpning av kontrollagens regler i fråga om andelsrätt, som innebär att förbudsbestämmelsen föreslås gälla för hela riket och att möjligheten till dispens slopas. Man anser icke att det för närvarande föreligger tillräckliga skäl för ett sådant ställningstagande. I stället bör bostadsrättskommitténs slutbetänkande avvaktas. Utskottets majoritet däremot ansluter sig till departementschefens bedömning och tillstyrker propositionen i fråga om förbud mot andelsrätt. Departementschefen motiverar sitt ställningstagande dels med att bostadsrättsformen som regel bäst tillgodoser lägenhetsinnehavarens intresse vid samägande av bostad, dels med att förslagets genomförande också anses medföra en önskvärd enhetlighet på bostadsmarknaden när det gäller de olika formerna för bostadsupplåtelse. Något större behov av bostadsupplåtelse i bostadsföreningars form har inte heller uttalats 1 remissvaren. På denna punkt yrkar jag bifall till utskottets hemställan. Utskottet understryker att slopande av Ööverlåtelsekontrollen har övervägts vid flera tillfällen i riksdagen. Som skäl har bla. anförts att en avveckling inte medför att de som redan fått bostadsrätt upplåten behöver frukta någon höjning av avgiften eller obefogade uppsägningar. Häri ligger en viktig skillnad i jämförelse med de förhållanden som skulle kunna uppstå på hyresmarknaden om all hyreskontroll upphörde. Behovet av kontroll från det allmännas sida har bedömts vara vida mindre än i fråga om hyreslägenheter, inte minst med hänsyn till att flertalet bostadsrättslägenheter ägs av föreningar som tillämpar vissa normer för bestämmandet av ersättningen vid överlåtelse. Härtill kommer att överlåtelsen av statligt finansierade egnahem slopades vid utgången av år 1967. Vid det tillfället sade herr Lundberg ingenting. Kontrollen slopades alltså år 1967 för egnahem — riksdagen fattade själv beslut i saken. Vederbörande har kommit i en ännu bättre ställning än tidigare — de har full rätt att sälja och kan dessutom utnyttja en förmånligare skattebestämmelse. Herr Lundberg vet att vi gång på gång reagerat härvidlag; i skattehänseende är denna grupp mera gynnad än någon annan. Svårigheterna att bestämma värdet på en bostadsrätt och att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna har också åberopats. De som har praktisk erfarenhet på området och erfarenhet av hyresnämndernas arbete kan intyga ' att det föreligger svårigheter härvidlag. De exekutiva auktioner på bostadsrättslägenheter som arrangeras är ell bevis, och de summor som går under bordet vid vissa försäljningar kan ingen hyresnämnd med framgång kontrollera. Det är bättre att man nu anpassar bostadsrättslägenheternas pris till mera bestämda och generösare normer. I bostadsrättsföreningarnas stadgar kan exempelvis penningvärdets förändringar under de gångna åren tagas med vid bedömningen när lägenheten skall säljas. Vissa indexberäkningar kan också införas. Vidare kan hänsyn tas inte bara till moderniseringar av fastigheten och lägenheterna utan också till förslitning och ålder på fastighet och lägenhet. Våra stora kooperativa bostadsföretag har mött dessa frågor på sina kongresser, och det är tydligt att man är beredd att omforma sina stadgar med hänsyn till dessa mera rättvisa principer. Jag har varit med på fyra, fem HSB-kongresser, och varje gång har denna fråga varit uppe. Nu arbetar en kommitté på att utforma dessa principer; man försöker lägga upp en helt annan bedömning. Slutligen vill jag framhålla att samtliga stora kooperativa företag liksom representanter för hyresgästerna deltagit i arbetet inom bostadsrättskommittén, och fullständig enighet har där uppnåtts i frågan om slopande av överlåtelsekontrollen. I bostadsrättskommittén sitter en representant för HSB, en för Biksbyggen, en för de enskilda bostadsrättsföreningarna — herr Källenius — och representanter för hyresgästerna.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
Herr talman! Bara några ord till herr Svenning. Herr Svenning började sitt inlägg med att säga att kontrollen av överlåtelsevärden infördes den 1 januari 1942 samtidigt med hyresregleringslagen. Det ger mig anledning påpeka att när regeringen hösten 1967 lade fram en proposition om avskaffande av hyresregleringslagen, i dess första tappning, så var bostadsrättskommitténs förslag om slopande av överlåtelsevärdena redan ute på remiss. Flera av de remissyttranden som inkommit i detta ärende har fått sin utformning under den period då man allmänt trodde att riksdagen skulle acceptera regeringens förslag att slopa hyresregleringslagen. Emellertid ändrade sig regeringen i december 1967. Det blev aldrig något beslut om att slopa hyresregleringen. Följdriktigt borde man alltså ha avvaktat även med behandlingen av förslaget om att slopa överlåtelsekontrollen, till dess vi hade fått tillfälle att arbeta fram ett mer seriöst förslag. Herr Svenning anför vidare exempel på hur bostadskooperationen reagerat — bl.a. den reaktion som lär komma från HSB. Tror verkligen inte herr Svenning att ett slopande av kontrollen av överlåtelsevärdena kommer att försvåra såväl HSB:s som Riksbyggens möjligheter att upprätthålla respekten för de stadgar som finns inom bostadskooperationen? Jag har mycket lång erfarenhet inom detta område och mitt svar på en sådan fråga skulle bli ctt otvetydigt: Jo. Vi kommer genom att fatta ett dylikt beslut att försätta dessa bostadsföretag i ett mycket besvärligt läge. Till sist vill jag ta upp herr Svennings åberopande av bostadsrättskommittens enhällighet om detta förslag. Det är enligt min mening mycket bra att en utredning är enhällig, men det är i riksdagen som vi skall forma den politik som hänger samman med bostadsmarknaden. även om en utredning är aldrig så enig är det här i riksdagen som politiken skall formas så att den står i överensstämmelse med vår grundsyn på en social bostadspolitik.

Herr talman! Jag vill endast upplysningsvis meddela att vi har behandlat detta förslag i bostadsrättskommittén helt nyligen, eftersom ärendet påskyndats med anledning av riksdagsarbetets uppläggning. Inom utredningen förelåg ingen avvikande mening. Vi tog ställning på exakt samma sätt som tidigare. Till herr Lindkvist vill jag vidare säga att jag kan vittna om det som nu försiggår på hyresmarknaden, eftersom jag suttit i hyresnämnder och dessutom känner till dessa frågor genom mitt arbete inom hyresgäströrelsen. Det sätt på vilket man lägger upp de exekutiva auktionerna, som är mer eller mindre arrangerade, måste vara uppenbart felaktigt. Det är betydligt bättre att ge bestämmelserna den utformning de fått i det nya förslaget. Jag kan inte försäkra någonting, men jag tror inte, herr Lindkvist, att man behöver vara särskilt rädd för den nya utformningen av reglerna, eftersom bostadsrättslägenheterna mycket ofta går i arv eller överlåts till släktingar.

Herr talman! Bankoutskottet behandlar i sitt utlåtande nr 66 Kungl. Maj:ts proposition nr 150 med förslag att riksdagen måtte besluta om vårt lands anslutning till systemet med särskilda dragningsrätter i Internationella valutafonden. Under den senaste tiden har västvärlden allvarligt skakats av oroligheter på valutaområdet. Sålunda har vi i friskt minne pundkrisen med den åtföljande engelska devalveringen, och vi har helt nyligen haft problemet med den franska valutan som innebar att Frankrike var på gränsen till en devalvering. Med hänsyn till vårt lands ökande internationelia handel är det självklari att dylika företeelser allvarligt oroar svenskt näringsliv, eftersom sådana åtgärder som en devalvering medför stora förluster för många företag. Ett stabilt valutasystem är alltså ett intresse inte minst för vårt lands näringsliv. Det är emellertid helt tydligt att något fel föreligger när sådana orosmoln titt och tätt framträder på valutaområdet. Det är därför av största vikt att allt göres för att åstadkomma en stabilisering. Det är möjligt att systemet med dragningsrätter — på längre sikt i varje fall — kan bidraga till en önskvärd stabilisering. Jag hoppas detta och har inte för avsikt att yrka bifall till någonting annat. Vid utlåtandet har herrar Åkerlund och Enarsson fogat en reservation, som jag ber att något få kommentera. I denna reservation begärs att Sverige genom sin representation i Internationella valutafondens styrelse skall verka för en skyndsam utredning i syfte att förbättra det internationella valutasystemets funktionssätt. Systemet med dragningsrätter innebär att vårt land förbinder sig att tillhandahålla konvertibel valuta upp till tre gånger tilldelningen av dragnings rätter, vilket i klartext innebär att vi kan bli skyldiga att lämna ett årligt belopp av 200 miljoner kronor eller under en tioårsperiod 2 000 miljoner kronor. Reservanterna vill emellertid inte vara med om att ge riksbanken tillstånd att till obegränsat belopp öka åtagandet beträffande dragningsrätter utöver dagens åtagande.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

Herr talman! Den kommunistiska gruppen avser att lägga ned sina röster i den votering som eventuellt följer. Jag vill avge en kort röstförklaring. Det finns utan tvivel behov av en reformering av det internationella valutasystemet. Det demonstrerar bl.a. de valutakriser som under de senaste åren uppstått. Riktpunkten måste vara att skapa ett stabilt valutasystem, som omfattar alla världens stater och som underlättar handeln och övriga kommunikationer dem emellan. Grundvalen härför kan givetvis inte vara den linje som framförs i högerreservationen, alltså »en funktionsduglig fri marknad för guld med privat äganderätt och friaste möjliga guldrörelser över gränserna». Guldet är inte längre en rationell bas för ett nationellt valutasystem, ännu mindre för ett internationellt system. Högerns linje som den framlägges i reservationen kan man alltså inte ansluta sig till. Den är höljd av spindelvävar och motsvarar ett läge som inte längre finns i sinnevärlden. Vår reserverade inställning har en annan grund. Den reform som här föreslås genom införande av ett system med särskilda dragningsrätter har rent teoretiskt en hel del som talar för sig. Men det är en reform som i realiteten motsvarar intressena hos de rika kapitalistiska staterna i västvärlden och kommer att gynna dem. Detta motsäges inte av att de s.k. u-länderna svarar för en större andel av den totala kvoten i valutafonden än av valutareserverna, såsom framhålles i propositionen. Det argument som statsrådet Wickman tillmäter den avgörande betydelsen på denna punkt är ju också, att systemet med särskilda dragningsrätter möjliggör en hög expansionstakt i industriländerna, vilket enligt hans uppfattning skulle gynna u-länderna. Jag tycker emellertid att hela den aktuella debatten om u-landspolitiken mycket klart har visat, att de aktuella utvecklingstendenserna leder till en ökad klyfta mellan rika och fattiga länder — om inte en grundläggande förändring av politiken sker. Men systemet med särskilda dragningsrätter innebär ingen sådan grundläggande förändring. Det sättes in i de relationer mellan imperialistiska stater och utplundrade folk som redan existerar, och i det sammanhanget kommer de tyvärr att gynna utplundraroch förtryckarstaterna, inte de förtryckta. Det finns emellertid ytterligare ett skäl att ställa sig tveksam till det nya systemets verkningar just i nuvarande läge. I ett låt oss kalla det abstrakt normalt system kan det kanske ha vissa positiva följder, men det finns i världen i dag inget sådant »normalt» läge — om man inte anser det normalt med anfallsoch förintelsekrig. Världens ledande kapitalistiska stormakt, Förenta staterna, driver sedan flera år ett brutalt anfallskrig mot det vietnamesiska folket. Krigskostnaderna är en avgörande orsak till underskotten i den amerikanska betalningsbalansen, vilka ligger som bakgrund för hela reformen med de särskilda dragningsrätterna. Det förefaller som om Sverige redan ger Förenta staterna krediter genom sitt dollarinnehav och genom den överenskommelse som finns mellan riksbanken och Federal Reserve Bank of New York. Blir inte en effekt av det nya systemet med speciella dragningsrätter också att lösningen av Förenta staternas aktuella valutaproblem underlättas? Om så är fallet — och ingen har såvitt jag kunnat finna övertygande kunnat bestrida detta — så blir ett biträdande av överenskommelsen i sak liktydigt med ett understöd åt Förenta staternas krigspolitik. Herr talman! Vi vill inte vara med om detta och använder de möjligheter som här finns att markera vårt ställningstagande.

Herr talman! Redan herr Magnusson i Borås angav med några ord bakgrunden till den proposition som kammaren nu har att behandla på grundval av bankoutskottets utlåtande nr 66. Den är de internationella likviditetskriser som har skakat världen under de gångna åren. Nu läggs här fram ett förslag, som skall gå ut på att man skulle försöka undgå risken för sådana besvärande tilldragelser i framtiden. När utskottet granskade förslaget, som i stort sett innebär att man ansluter sig till den överenskommelse som arbetats fram inom Valutafonden, hade utskottet i sin helhet icke något att erinra mot Kungl. Maj:ts proposition. Herr Åkerlund lade fram en motion, och denna har föranlett en reservation av herr Åkerlund och ytterligare en ledamot av uiskottet i första kammaren, medan däremot ingen andrakammarledamot har fört tankegången vidare till en reservation. Herr Magnusson i Borås talade emellertid här för den Åkerlundska uppfattningen, och jag skall därför säga några få ord om denna. Reservationen har två olika punkter. Den första upptar ett önskemål om en ytterligare utredning och den andra är ett önskemål om en begränsning av den rätt som propositionen ville tillerkänna riksbanken i dess agerande. Beträffande behovet av ytterligare utredning måste vi väl erkänna att man med berömvärd energi under de senaste åren på det teoretiska planet har givit sig i kast med dessa ting. Inte minst har det varit fallet inom 10-ländergruppen och Internationella valutafondens direktion. Också Internationella regleringsbanken i Basel och OECD har varit inkopplade på uppgiften. Gången av det utredningsarbetet redovisas på s. 80 och framöver i propositionen och därför behöver jag väl inte ytterligare kommentera den. Den redovisas för övrigt också successivt i riksbankens årsböcker, i varje fall under de senaste fem åren; där kan man följa både utredningsarbetet och det förhandlingsarbete som har pågått inom 10-ländergruppen och Internationella valutafondens direktion. Vet man dessutom att nationalekonomer, bankfolk och andra under senare år har producerat hyllmeter och åter hyllmeter av skrifter om det internationella betalningssystemet och inte minst om guldets roll i detta, blir man kanske litet förbluffad över att förslag läggs fram om att man från svenskt håll skulle kräva ytterligare utredning. Det är förvisso inte funderingar och skriverier som behövs — det är praktiska åtgärder. Men det finns en förklaring till herr Åkerlunds önskemål liksom det finns förklaringar till det mesta. Hans förslag om utredning siktar inte till en förutsättningslös utredning utan till en utredning som syftar till att åvägabringa en funktionsduglig fri marknad för guld med fri privat äganderätt och friaste möjliga guldrörelser över gränserna samt till att klarlägga guldprisets roll för det internationella betalningssystemets fortsatta funktion. Det är alltså en klart viljeinriktad aktion från herr Åkerlunds sida, och vi känner väl till att han har sin uppfattning om guldets värde och betydelse som internationellt betalningsmedel. Att döma av tidigare omröstningar i kammaren ansluter sig emellertid flertalet här inte till denna uppfattning. Jag skall inte hålla någon lång föreläsning genom att citera alla de hyllmetrar av skrifter som finns; jag vill för guldet bara använda beteckningen irrationell faktor när dei gäller att tillhandahålla internationell likviditet. Guldet är irrationellt både vad beträffar den totala internationella likviditeten och fördelningen av denna länderna emellan. Som motsats till denna irrationella faktor, som jag har svårt förstå är något eftersträvansvärt, kan man ställa den rationella och planenliga utvidgning av den internationella likviditeten som kan komma till stånd genom de speciella dragningsrätterna. Det har förefallit riktigt för majoriteten inom utskottet att icke tillstyrka utredningskravet. I den andra punkten i reservationen önskar herr Åkerlund i jämförelse med vad Kungl. Maj:t föreslagit begränsa rörelsefriheten för riksbanken, för bankofullmäktige. Här har tidigare använts uttrycket dramatik om de händelser som spelats upp kring de internationella betalningarna. De har kommit snabbt, de har krävt snabba beslut. Det är egentligen ett besked om att besluten knappast skulle lämpa sig för att i sedvanlig tågordning fattas av en riksdag. I bankofullmäktige sitter representanter för riksdagen, valda av de olika partierna; det är så att säga vårt arbetsutskott. Därutöver sitter där riksbankens anställda, som har en fortlöpande kontakt med skeendet och med kolleger i andra länder. De har också sin sakkunskap. Meningen med ett arbetsutskott bestående av experter och särskilt utvalda förtroendemän är att man skall kunna handla snabbt när så erfordras. Vi finner det fullt befogat att detta sker också i den utvidgade form som Kungl. Maj:t föreslår. Under debatten i går kommenterade herr Åkerlund ytterligare sin motion och sade, att vi borde se om vårt hus. Herr Magnusson i Borås hade ett liknande uttryck; han sade någonting om att vi borde mana till försiktighet. Sådana uttryck kan ge en känsla av att Kungl. Maj:ts proposition och utskottsutlåtandet präglas av en mindre grad av ansvarskänsla än vad motionen gör. Jag skulle vilja påstå att förhållandet är det rakt motsatta.

Lyckas man inte komma till rätta med problematiken kommer vi att få bevittna en utveckling som går mot ökad protektionism, ökad självtillräcklighet och minskad världshandel. Vårt land är för sitt välstånd, för sin möjlighet att upprätthålla full sysselsättning och hög levnadsstandard i ovanligt hög grad beroende av att den internationella handeln — utbytet av varor och tjänster — fungerar. För att detta skall fungera krävs också ett fungerande betalningssystem. Det är ett förstahandsintresse för Sverige att vi snart och på fast grund får till stånd ett sådant system. Denna uppfattning, herr talman, resulterar i att jag för min del ber att få yrka bifall till bankoutskottets hemställan.
Herr talman! Herr Regnéll tog upp frågan om vem som har den största ansvarskänslan. Jag tror att den reservation som framlagts bygger på lika stor ansvarskänsla som utskottsmajoritetens skrivning. Vi kan nämligen vara överens om att det inte är bra som det för närvarande är. Därför bör det göras något, och det är detta som är motivet för reservationen. När det gäller ökningen av dragningsrätterna hänvisas det till att riksbanken har rätt att utgiva sedlar och inköpa utländska valutor och att riksbanken mot bakgrunden härav borde få rätt att även fritt nyttja dragningsrätten. Det är dock två helt skilda saker.

Herr talman! Jag tycker inte att herr Hermanssons resonemang nyss om hur u-länderna påverkas av det nya systemet med dragningsrätter skall få stå oemotsagt. Herr Hermanssons tes i denna fråga liksom så ofta annars tycks vara, att vad som är av intresse för industriländerna, de rika länderna, nödvändigtvis måste vara till nackdel för de fattiga länderna, u-länderna. Därför motsätter sig också herr Hermansson alla åtgärder som syftar till att stärka i-ländernas ekonomiska kapacitet, i. ex. genom samarbetet inom EEC, när det gäller utländska investeringar i u-länderna 0. s. Vv. Men detta är naturligtvis en alldeles orimlig tes. Det förhåller sig i själva verket på det sättet att förutsättningen för att industriländerna skall ha råd att göra rejäla insatser i u-länderna är att de själva kan föra en framgångsrik ekonomisk politik. Det är i hög grad också ett intresse för u-länderna att industriländerna kan lösa sina valutaproblem. Därmed är inte sagt att alla åtgärder som syftar till att stärka indu striländernas positioner är de bästa med hänsyn till u-ländernas intressen, men den motsatta tesen är ännu orimligare. Vi har ett ganska färskt exempel på hur angeläget det är för u-länderna att man kan lösa industriländernas valutaproblem. USA har tills vidare låtit sitt bidrag till IDA — alltså den fond som lånar ut pengar till u-länderna på så förmånliga villkor — frysa inne. Detta är en direkt följd av USA:s valutasvårigheter, och bara ett exempel som visar att den tanke som herr Hermansson för till torgs är felaktig. Jag vill återigen betona, att det inte behöver vara så att åtgärder som stärker i-ländernas positioner alltid är de bästa med hänsyn till u-ländernas situation, men det är ännu mer sällan som herr Hermanssons teser är sådana att de överensstämmer med u-ländernas intressen.

Herr talman! Jag kan inte se att det vid diskussionen av denna fråga är av något som helst intresse om mina teser i allmänhet är riktiga eller inte. Jag tror att det hade varit intressantare om herr Ullsten hade kunnat tillföra själva sakfrågan något nytt eller ge den någon som helst belysning. Men det har han avstått ifrån, och det karakteriserar ju hela hans inlägg.
Herr talman! Jag tycker visst att herr Hermanssons teser i allmänhet är av intresse; det är ju dem han bygger sina ställningstaganden i konkreta sakfrågor på. Jag tog också upp en konkret sakfråga; jag diskuterade i-ländernas valutasvårigheter. Det är dem man nu försöker lösa med detta system — om det är effektivt eller inte vill jag inte uttala mig om, men det är i varje fall ett försök att lösa dem. Dessa valutasvårigheter har bl.a. lett till — jag nämnde ock så det exemplet — att bidragen till IDA blivit långt mindre än de skulle ha varit annars och att detta leder till en ganska katastrofal situation för u-länderna som för närvarande dras med en väldig skuldbörda. De tvingas i dag använda praktiskt taget alla de nya lån de får för att täcka amorteringar och räntekostnader på de gamla lånen. Det är ett konkret exempel som visar varför herr Hermanssons tes är felaktig. ligt lagen om allmän försäkring. Då antalet riksdagsår är mindre än tjugu och rätt till pension föreligger, utgör den månatliga pensionen för varje riksdagsår 1,5 procent av förenämnda basbe

Herr talman! Konstitutionsutskottet framhåller i sitt utlåtande att förslaget om rätt till visstidspension inte enbart avser att lösa riksdagsmännens <pensionsproblem, när de avgår i förtid, utan att förslaget även utformats med hänsyn till möjligheterna att föryngra riksdagen och att säkra en god rekrytering. För rätt till full visstidspension krävs enligt förslaget dels att riksdagsman skall ha tillhört riksdagen 20 år, dels att han skall ha fyllt 50 år. Efter 1970 års författningsreform kommer detta att innebära, vilket konstitutionsutskottet påpekar, att ledamot måste ha blivit nominerad och vald sju gånger för att erhålla hel visstidspension. Enligt motionärernas mening kommer inte föryngringskravet och rekryteringsmöjligheterna för riksdagen att tillgodoses om man kräver 20 år för rätten till hel pension. Herr talman! Jag vill ett ögonblick stanna vid hur ett parlament inom ett modernt samhälle bör fungera. Jag gör det mot bakgrunden av ett tolvårigt riksdagsmannaskap. I praktiskt taget alla sammanhang är vi nu medvetna om den utomordentligt snabba förändring av alla samhällen som förekommer, bottnande bl.a. i den våldsamma teknologiska utvecklingen. I en UNESCO-skrift har detta uttryckts så, att en människa som uppnår 60-årsåldern hinner nu tre gånger uppleva en total förändring av de sociala, ekonomiska och politiska villkoren i det samhälle vari hon lever. Det är inte tillräckligt att utvecklingens krav på bättre kvalificerade kraf ter tillgodoses i alla samhällssektorer, medan landets parlament lämnas utanför. Det är för övrigt förbluffande att notera hur lite vi 1 Sverige har diskuterat denna problematik, även om konstitutionsutskottet omnämner den i utlåtandet. I andra länder i Europa och kanske främst i USA förs i dag en intensiv debatt om hur parlamenten skall kunna fylla de krav det moderna samhället ställer. Det förs också en intensiv debatt om hur parlamentens arbetsformer bör ändras för att möta dessa krav. I många parlament har på grund härav genomgripande förändringar av arbetsformerna ägt rum. Så har ej varit fallet i Sverige. De svenska riksdagsmännen har dock på egen hand försökt tillgodose de ökade kunskapskrav, som ställs på dem i olika former. I tio år, herr talman, har jag lett en vuxenutbildning inom riksdagen, omfattande samtliga partier. Skulle man granska RIFO:s verksamhetsberättelser under dessa år, skulle man finna, att en rad av våra främsta forskare har redogjort för sina ämnesfält. Jag tror att jag lugnt kan garantera att hela verksamheten inom RIFO, tack vare forskarna, kommit att även i vetenskapligt sammanhang ligga på en utomordentligt hög nivå. Enbart i år har två studiegrupper fungerat under hela året för att skaffa kunskapsmaterial dels om miljöskador i vidaste mening, dels om = :urbaniseringsproblem och den sociala och ekonomiska förändring som samhället kan genomgå på grund av urbaniseringsprocessen. Exemplen är närmast angivna för att något antyda de problem ett modernt parlament ställs inför. Inom de olika politiska partierna har också i alla år bedrivits en omfattande studieverksamhet. För att ytterligare något karakterisera omfattningen av det arbete den enskilde riksdagsmannen i dag ställs inför vill jag hämta exempel från min civila gärning som läkare. Medicinen tillhör i dag i likhet med naturvetenskaperna och teknologin de mest dynamiska vetenskapliga områdena. Det är i dag praktiskt taget omöjligt för den enskilde läkaren att följa med hela den vetenskapliga utvecklingen inom enbart det specialfack som just han representerar. Jag vågar påstå, herr talman, att omfattningen av den litteratur en riksdagsman i dag skall försöka sätta sig in i vida överstiger vad en enskild vetenskapsman måste medhinna. Detta bottnar i två skäl, dels att en politiker måste ha någon kunskap om hela samhället, dels att det är betydligt svårare för en politiker att få tag i de fakta han behöver som politiker, eftersom den vetenskapliga litteraturen nästan exklusivt är inriktad på vetenskaplig problematik. Politikern måste omsätta fakta i den vetenskapliga litteraturen till samhälleliga realiteter, vilket vetenskapsmannen oftast slipper. För riksdagsmannen tillkommer politisk och ekonomisk facklitteratur, som nu inte längre får vara begränsad till hemlandets problem. I debatten utomlands poängteras även parlamentens demokratiska funktion i ett samhälle av alltmer komplicerad natur där beslutsprocesserna i ökad omfattning tenderar att läggas utanför parlamenten, bl.a. i de stora utredningsarbeten som pågår innan reformförslag når parlamenten. Moderniseringskrav beträffande arbetsformerna för parlamenten har också rests av dessa skäl för att parlamenten skall kunna behålla sina demokratiska granskande funktioner. En av mina kolleger inom den vetenskapliga kommittén i Europarådet har försökt att formulera parlamentarikerns roll så, att han skall ställa intrikata och besvärliga frågor till statsråd för att oroa dem och få dem att snabbare lägga fram olika förslag. För att kunna fullfölja också denna = viktiga Sranskningsroll måste man ha tillgång till ett omfattande kunskapsmaterial. Jag har själv försökt formulera detta genom att säga att en riksdagsman fungerar som ett prisma, varigenom samhällets kunskapsförråd bryts. Det är en omöjlighet för oss att äga tillräckligt kunnande i varje enskild fråga. Det gäller snarare att experter ute i samhället skall kunna söka upp och informera oss om sina kunskaper. Vår roll är att försöka kanalisera andras kunnande i politiskt gångbara arbetsformer, vilket ju ibland kan innebära att söka upp ett statsråd innan en proposition skrivs, i andra sammanhang en motion eller en plenardebatt. Den krympande demokratiska funktion som präglar det moderna parlamentet har föga beaktats i den svenska debatten. Konstitutionsutskottets utlåtande om vår demokratiska roll tar mer hänsyn till hur vi skall kunna fungera som kunniga opinionsledare. Ett samhälle måste ta ställning till hur dess parlament skall rekryteras och under vilka arbetsformer det skall fungera för att kunna utgöra en institution som effektivt kan värna demokratins principer, uppåt mot regering och förvaltning och nedåt mot och inför medborgarna. I kommentarerna till valet i USA sade professor Myrdal att ett land fick det parlament dess väljarkår ville ha. Med det ville han framhålla att Nixon kunde bli vald på ett mycket diffust program, därför att väljarna inte ägt en större politisk medvetenhet. Man skulle också kunna säga att ingen regering kan vara väsentligt mera radikal än sitt eget parlament. Mot bakgrunden av den utveckling av samhället som vi alla vet kommer att inträffa tror jag att också parlamentet måste genomgå många omdaningar, dess funktioner skall kanske ändras, dess arbetsformer måste med visshet förändras. Allt detta blir dock tomma reformer, om man inte samtidigt ser till att morgondagens parlamentariker dels representerar hela samhället, dels utgör ett kvalificerat urval från samhällets olika områden. Om man förutsätter 20 år som normal gräns för en riksdagsmannagärning — och det blir den med säkerhet automatiskt, om man knyter pensionsförmåner till denna <20-årsgräns — kommer den svenska riksdagen icke att kunna möta utvecklingens krav på föryngring av riksdagen och goda rekryteringsmöjligheter. Men inte enbart gränsen 20 år för full visstidspension utan även pensionsreglernas utformning i övrigt kommer att sätta en spärr för nyrekryteringen. Utskottet har självt framhållit, att man visserligen har eftersträvat viss parallellitet med de regler som gäller för kommunala förtroendemän, men samtidigt understrukit, att den lösning utskottet stannat för innebär förmåner som är avsevärt lägre och som skall utgå efter snävare regler än vad som gäller för de kommunala förtroendemännen. Jag skall här endast lämna ett exempel på hur förslaget om visstidspensioner kommer att fungera. Jag gör det därför att förslaget uppenbarligen har refererats totalt felaktigt i pressen. I det sammanhanget beklagar jag att förvaltningskontoret i avsaknad av en riksdagens pressombudsman inte funnit former för att tillställa tidningarna en korrekt redogörelse för förslagets innebörd. Eftersom även förvaltningskontorets och konstitutionsutskottets skrivningar är kortfattade, måste jag tyvärr bli relativt utförlig. Hel visstidspension utgår, om riksdagsman fyllt minst 50 år samt har 20 riksdagsår. Uppfyller han ålderskravet men har färre riksdagsår, sker en minskning med en tjugondel för varje år under 20 år. Detta gäller även riksdagsmän, äldre än 60 år, om de ej tillhört riksdagen i 20 år. Visstidspensionen är knuten till ATP taket men har fått en viss reduktion för att inte en minskning av utbetalat belopp efter 67 års ålder skall ske. För riksdagsman som lämnar riksdagen efter 13 riksdagar — vilket innebär 12 riksdagsår; alla som omvaldes under ATP-valet har bevistat en riksdag mer än de har riksdagsår — kommer det utbetalda visstidspensionsbeloppet att uppgå till 1 044 kronor per månad. Efter skatteavdrag torde detta komma att ligga i närheten av existensminimum i Stockholm. Man får t.o.m. räkna med att om någon riksdagsman nu eller framdeles skulle skilja sig medan han ännu är riksdagsman, får han efter avgång ur riksdagen hos domstol begära jämkning av underhållsbidrag till tidigare hustru eller barn eftersom han inte längre kan fullgöra tidigare åtaganden. Visstidspensionen kommer vidare endast att utbetalas till de riksdagsmän som icke återgår till statlig eller kommunal tjänst. Däremot erhåller de som återgår till privat tjänst — dit hör bl.a. fackföreningsfunktionärer och egna företagare — denna visstidspension. Har riksdagsman icke fyllt 50 år men tillhört riksdagen i minst tre år, erhåller han engångsersättning, lika med arvode för tre riksdagsmånader. Detta sker för att underlätta de problem en eventuell arbetslöshet kan skapa för de yngre riksdagsmännen, men regeln gäller alltså inte för alla yngre riksdagsmän. I realiteten tar förslaget alltså sikte på de riksdagsmän, som helt måste lita till denna visstidspension, därför att de inte genom innehav av statlig eller kommunal tjänst eller på annat sätt redan har sin pensionsfråga säkrad. I år kommer från andra kammaren tretton av de 63 avgående riksdagsmännen under 65 år att uppbära denna visstidspension. Av de riksdagsmän i andra kammaren, som är under 65 år och som erhåller denna pension, får tre hel visstidspension om 20880 kronor per år, två mellan 16 000 och 18000 kronor, två något över 12 000 respektive 13 000 kronor och övriga olika belopp under 12 000 kronor. Den lägsta utgående viss tidspensionen är 7 308 kronor beräknad på sju riksdagsår. Motsvarande fördelning gäller dem som är över 65 år och har varierande antal riksdagsår. Att visstidspensionerna inte kunnat bli högre beror på av riksdagen tidigare fattade beslut, dels 1960 om pensionsförmåner med anknytning till ATP-taket, dels — självfallet — på att pensionshöjden är beroende av arvodesersättningen för riksdagsmannauppdraget. Vi har i vår motion föreslagit att man inte skulle hålla fast vid 1960 års beslut utan antingen i stället låtit principerna för statstjänstemännens pensioner ha fått gälla, innebärande en pension på 65 procent av arvodet, eller att man accepterat enahanda regler som gäller för de kommunala förtroendemännen, där inom parentes pensionen beräknas enbart på antal tjänsteår utan hänsyn till vederbörandes ålder. Konstitutionsutskottet har begärt, att förvaltningskontoret noga skall följa utvecklingen av hela problematiken kring riksdagsmännens pensionsfråga. Många faktorer måste beaktas i detta sammanhang, bl.a. riksdagens ålderssammansättning, antalet genomgångna riksdagar samt riksdagsmännens reella inkomstlägen. Jag har sammanställt vissa data om dessa problem. Eftersom 1970 års val kommer att gälla båda kamrarnas ledamöter, är beräkningarna utförda för riksdagen som helhet. De avser förhållandena vid utgången av år 1968.

Det är uppenbart, att någon betydande förändring inte inträtt sedan dess, trots två mellanliggande val. Resultaten i denna undersökning stämmer väl överens med den undersökning, som Olof Jonsson publicerade i Politisk Tidskrift 1965 och som omfattar varje valår under tiden 1867—1965. Medelåldern har enligt denna i första kammaren hela tiden legat omkring 55 år, i andra kammaren mellan 48 och 54 år under perioden som helhet men över 50 år under de senaste 30 åren. Inom alla partier har en tendens förekommit sedan 1912 att vid varje nytt val välja något äldre riksdagsmän. Bedömes riksdagens sammansättning med hänsyn till antalet bevistade riksdagar, finner man, att nära 15 procent av 1968 års riksdagsmän tillhört riksdagen i minst 20 år, 27 procent mellan 12 och 19 år samt 58 procent mindre än 12 år. Motsvarande förhållanden har säkerligen gällt tidigare år. Bland riksdagsmännen med många riksdagsår återfinns sådana, som invalts vid relativt unga år och som redan då varit eller senare blivit »riksdagsyrkespolitiker», om uttrycket tillåtes. Eftersom nästan hälften av riksdagsmännen har mer än tolv riksdagsår, kommer huvudparten av de ordinarie utskottsplatserna på grund av anciennitetsprinciperna inom riksdagen att besättas av äldre riksdagsmän, vilket ju inte kan aktivisera och radikalisera riksdagens arbete. Många av de 63 som nu lämnar riksdagens andra kammare har aldrig innehaft ordinarie utskottsplatser. Eftersom invalsåldern har ett maximum mellan åldrarna 45—55 år, måste dessa riksdagsmän bli 65 respektive 75 år gamla för att erhålla full visstidspension. Samtidigt är omsättningen snabb, och vid varje val inväljes även en relativt stor grupp över 55 år och en ungefär lika stor grupp under 45 år men ytterst få under 35 år. Det innebär att huvudparten av avgående riksdagsmän aldrig kan erhålla full visstidspension eller full pension. Problemet om visstidspensionering kommer 1969 att ha en helt annan storleksordning än i år. Vid en snabbe räkning visar det sig att då endast 88 ledamöter i första och andra kammaren kommer att inneha statlig eller kommunal tjänst och sålunda ej beröras av dagens förslag. I dessa beräkningar ingår icke de i år nyvalda riksdagsmännen. Den undersökning om riksdagsmännens inkomstförhållanden som är gjord, baseras på uppgifter i taxeringskalendern 1968. Den avser för stockholmare 1967 års taxering och för övriga 1966 års taxering. Den är alltså oenhetlig, men det torde inte spela någon större roll i detta sammanhang.

— Den kommunala beskattningsbara inkomsten är vald, därför att den ger den bästa möjliga måttstock som kan erhållas. För 16 procent saknas uppgifter; de har antingen ej kunnat identifieras i taxeringskalendern eller haft för låga inkoinster. Om man gör en kumulativ procentuell inkomstfördelning finner man att 17 procent av samtliga riksdagsmän haft över 100000 kronor, 42 procent över 70 000 och 73 procent över 50 000 kronor i kommunal beskattningsbar inkomst. Jag har vidare räknat ut medianinkomsten för dem som har känd inkomst och alltså undantagit dem om vilka jag ingenting vet. Medianinkomsten ligger i första kammaren vid ca 70000 å 74000 kronor och i andra kammaren vid ca 65 000 å 69 000 kronor. I första kammaren är medianin komsten för männen ca 75 000 å 79 000 och för kvinnorna ca 60 000 å 64 000 kronor; för männen i andra kammaren är den ca 65 000 å 69 000 och för kvinnorna ca 60 000. Uppgifterna om inkomsternas reella storlek är självfallet delvis osäkra, eftersom man inte vet någonting om storleken av olika avdrag, förekomsten av skulder m.m. De angivna beloppen bör höjas med i genomsnitt 10 000 å 15 000 kronor för att ange troliga reella inkomster. Dessutom avser de övervägande 1966 års taxeringar och är därför sannolikt redan för låga. Över 100 000 kronor i kommunal beskattningsbar inkomst har statsråd, f. d. statsråd, ordförande i fackföreningar och vissa andra högre tjänstemän i fackföreningar, direktörer i kommunala bostadsföretag samt i statliga och andra företag, högre tjänstemän i privata företag och en del jordbrukare. Mellan 70 000 och 100 000 finns huvudparten av de statligt och kommunalt anställda, övriga funktionärer inom fackföreningar. Men däremot inga partiombudsmän samt övriga inom den statliga och privata sektorn. En del jordbrukare och en del riksdagsmän med olika förtroendeuppdrag får också räknas hit. Under 50 000 kronor har de riksdagsmän som endast har riksdagsarvode men ingen välavlönad tjänst vid sidan om. Till denna grupp hör även många jordbrukare. Bland dem för vilka löneuppgifter ej kunnat erhållas finns en övervikt av kvinnor och jordbrukare. Lönesättningen för riksdagsmännen är med andra ord ytterst oenhetlig med olika regler för olika yrkesgrupper. Statstjänstemännen exempelvis får dubbelt B-avdrag. Kommunala tjänstemän får antingen lyfta hela lönen, åtnjuta olika kompensatoriska förmåner av lön och arvode — ibland med minskning av lönen — eller inte erhålla någon ersättning alls från respektive kommun. Den privata sektorn följer unge fär samma principer som de som gäller för de kommunala tjänstemännen med hel lön, olika minskningar eller ingen ersättning. Skulle 1966 års inkomster läggas till grund för en bedömning av löneläget skulle, för riksdagsmän som endast haft riksdagsarvodet, den kommunalt beskattningsbara inkomsten efter ortsavdrag m.m. ha legat vid knappt 35 000 kronor. Det finns endast tre riksdagsmän i denna grupp. Flertalet har tydligen lönekompensation eller inkomster genom andra uppdrag. De problem som sammanhänger med denna olikartade lönesättning och det olika antal extra uppdrag som parlamentariker kan ha har beaktats bl.a. i USA och England, där man diskuterat parlamentarikernas möjlighet att göra objektiva ställningstaganden. Man har ifrågasatt om de exempelvis skulle få ha olika styrelseuppdrag, och utgångspunkten för bedömningen har varit utredningar om hur de röstat i olika sakfrågor. Som argument mot uppfattningen att parlamentariker inte får ha uppdrag vid sidan av sitt riksdagsarbete kan anföras att de skall ha ett brett och aktuellt kunnande om hur samhället fungerar. Herr talman! Det är uppenbart att man vid en värdering av hur riksdagen bör vara sammansatt i framtiden måste ta hänsyn till de faktiska inkomstförhållandena för riksdagsmännen.

Den totala inkomsten måste, även för riksdagsmän, ligga på sådan nivå att riksdagen har konkurrenskraft med andra arbetsgivare i samhället. Nödvändigheten av en sådan konkurrenskraft — uttryckt i löner och pensioner — är erkänd i samhället i övrigt samt i många utländska parlament. Självfallet skulle man också, som en enligt tidningarna tydligen bred opinion anser, kunna välja låglöneprincipen för riksdagsmän. Då torde Myrdals tes bli riktig att eit land förtjänar det parlament det självt vill ha. Genom den lösning riksdagsmännen får på sin löneoch pensionsfråga berövas ingen annan grupp i samhället några förmåner. De belopp det här rör sig om är så obetydliga, att de inte skulle kunna bidraga till att lösa problemen för någon minoritetsgrupp. Även om vi i framtiden måste utforma ett system som stämmer med det som gäller för kommunaloch landstingsråd, med bibehållande av förmånerna när och om en riksdagsman får annan tjänst, kommer på grund av skatteprogressiviteten 70—90 procent att återbetalas till staten i form av skatt. Jag skall i korthet göra vissa jämförelser med övriga lösningar som man kommit fram till inom olika områden i samhället. Kommunaloch landstingsråd erhåller full pension efter tolv år. För full visstidspension för riksdagsman krävs 20 år. Kommunalrådens pensionsbelopp utgår med 62 procent av underlaget. Om exempelvis ett kommunalråd får en pension om 4 000 kronor i månaden, skulle en riksdagsman med motsvarande villkor få 1740 kronor i månaden. Kommunalrådens pension är inte samordnad med lön på grund av anställning i annan tjänst, vilket riksdagsledamöternas visstidspension föreslås bli, om de är kommunaloch statsanställda, men däremot inte om de är egna företagare eller privatanställda. Visstidspensionen för riksdagsman är värdebeständig, medan kommunalrådens pensioner stiger varje år med ett procenttal som är lika med eller högre än de aktiva kommunaltjänstemännens generella tillägg. Pensionerna blir därför sannolikt högre för kommunalråd och landstingsråd. Tillika gäller att om någon eventuellt skulle bli landstingsråd nu men mister denna befattning om ett par år, kan han ej då erhålla visstidspension, eftersom denna är knuten till tjänsteställningen då man lämnar riksdagen. De sjukförmåner som riksdagsman åtnjuter uppgår till 90 procent av arvodet. Om en av de avgående riksdagsmännen skulle sjukskriva sig den 31 december 1968, erhåller han alltså denna sjukförmån så länge han är sjuk och ej förtidspensioneras. Sjukskriver han sig först i februari eller mars 1969, då han upplevt vad det innebär att ekonomiskt och samhällsmässigt ha flyttats ned, skall visstidspensionen minskas med utgående sjukförsäkringsförmåner, beräknade på den visstidspension han erhållit. Herr talman! Jag har i tolv år i riksdagen mer eller mindre fungerat som verksläkare, eftersom riksdagen inte har en egen sådan; det är mycket riksdagen saknar som den ålagt samhället 1 Övrigt att ordna. Jag vet att många riksdagsmän icke kan erhålla friskintyg och därmed ej heller ny anställning. Det är för övrigt svårt för alla som tillhört riksdagen att söka mer kvalificerade tjänster eller helt nytt arbete, oavsett om de står arbetslösa eller icke när de lämnar riksdagen. Konkurrensen är i dag hård; detta gäller alla yrken. Riksdagstiden är närmast misskrediterande, när man söker annan tjänst, eftersom man ej fortbildats inom det tidigare yrket utan har mångåriga kunskapsluckor. Man får ej heller räkna tjänsteår för sin riksdagstid. De riksdagsmän som ej omedelbart eller inom tre månader kan erhålla nytt arbete hänvisas till normala kanaler ute i samhället. De som är över 60 år gamla kan erhålla omställningsbidrag om i princip 800 kronor per månad. Övriga hänvisas till arbetsförmedlingen eller till socialnämnden, där maximibeloppet för makar utan barn är 9000 kronor per år och alltså i realiteten högre än vissa nu utgående visstidspensioner. Om riksdagen behåller denna lösning för all framtid, innebär detta en press på de politiska partierna eller på andra instanser att försöka omhänderta riksdagsmännen och ge dem olika befattningar, vilkas löneläge närmar sig deras tidigare inkomster. Många är säkerligen förtjänta av denna befordran, men många är sjuka, utslitna eller för gamla och borde ej erhålla sådana befattningar. Det kan inte vara riktigt att riksdagen inte kan finna former för att lösa dessa problem utan skjuter dem ifrån sig till andra instanser i samhället. En lösning enligt de regler som gäller för de kommunala förtroendemännen skulle innebära att riksdagen själv löste sin egen problematik. Den kritik som skulle riktas mot riksdagen — att många då liksom nu skulle bli överbetalda — har starkt begränsad sanning i ett samhälle med uttalad skatteprogressivitet. Det förslag, som förvaltningskontoret har framlagt, var låst genom tidigare av riksdagen fattade beslut om arvode och om pensionstak. Förslaget framlades vidare så sent, att konstitutionsutskottet i realiteten var bundet och ej kunde utforma några andra lösningar. Jag noterar dock med stor tacksamhet att konstitutionsutskottet begärt att förvaltningskontoret noga skall följa utvecklingen, och jag hoppas att detta innebär att förvaltningskontoret gör en förutsättningslös utredning till år 1969. Denna bör kanske också lämpligen innefatta en utredning om vad som hänt de riksdagsmän som lämnat riksdagen, exempelvis under de senaste fyra åren. Herr talman! Det kan ej vara riktigt att vi stannar inför en lösning som ger »låglönegruppen» inom riksdagen en inhuman hjälp, därför att huvudparten av oss redan har sin pensionsfråga löst. Den kommer att vara löst, oavsett hur riksdagen utformar lösningen för sin »låglönegrupp». Finner man vid en kommande behandling av frågan före 1970 en lösning som är bättre än den nuvarande, måste olika samordningsproblem lösas och och även problem för rikdsdagsmän som tidigare avgått. Mitt yrkande är utformat med hänsyn till dessa problem, och jag hoppas riksdagen behåller sin tradition att genom införande av retroaktivt gällande bestämmelser för pensioner lösa problemen för de riksdagsmän som avgått före 1969, respektive för de riksdagsmän som nu uppbär pensioner enligt nu gällande regler, om mitt yrkande godtages av riksdagen. Det finns en möjlighet att inom nu framlagt förslag tillgodose kraven på föryngring av riksdagen och god rekrytering av densamma med en samtidigt i viss mån humant verkande visstidspensionering för de riksdagsmän som kommer att erhålla denna hel eller reducerad och ha den som enda inkomstkälla i framtiden. Om man ersätter 20-årsgränsen för hel visstidspension med en 12-årsgräns kan man uppnå allt detta. Herr talman! Jag ber därför att få yrka, att kammaren bifaller konstitutionsutskottets hemställan med ändringarna, För hel visstidspension erfordras minst tolv riksdagsår. Sådan pension utgör för månad 30 procent av det vid varje tidpunkt gällande basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. Då antalet riksdagsår är mindre än tolv och rätt till pension föreligger, utgör den månatliga pensionen för varje riksdagsår 2,5 procent av förenämnda basbelopp. och att riksdagens förvaltningskontor får i uppdrag att framlägga förslag till motsvarande ändringar i redan gäl

Herr talman! Efter denna grundläggande och djuplodande analys som fru Sjövall gjort kommer det som jag nu skall säga att bli mycket annorlunda. Detta är ju en fråga där man lätt kan bli missförstådd. Egentligen skulle man väga varje ord på guldvåg — jag har emellertid aldrig varit utrustad med någon sådan. Därför vill jag slå fast, att jag har mycket stora sympatier för det förslag från förvaltningskontorets styrelse som nu föreligger. Mycket av tankarna i detta anser jag riktiga, men vad jag vänder mig mot är den praktiska utformningen. Vid utformningen har man pekat på vissa fall, då dessa vidgade möjligheter till ersättning kan vara berättigade, men i den praktiska tilllämpningen vill man göra det aktuellt även för många andra, där inte dessa motiv föreligger. Jag har motionerat om att ärendet måtte återremitteras till förvaltningskontoret och att vi därifrån skall få ett nytt förslag som innehåller en viss form av behovsprövning. Jag menar alltså, att vi där det verkligen föreligger behov — och sådana fall finns, även om jag inte tror att de är många — skall kunna vara litet generösa, precis som fru Sjövall vill, eller kanske avsevärt mera generösa, men vi bör inte dela ut pengar till en mängd människor som inte behöver dem. Jag tror att det skulle bli fallet. Det kan inte vara rimligt eller riktigt att människor som återgår till en mycket välavlönad anställning i allmän eller enskild tjänst, som kanske har ett välfyllt bankfack och ett gott aktieinnehav, under myc ket lång tid — samtidigt som de utövar sitt välavlönade arbete — dessutom skulle uppbära pension från riksdagen. Jag finner detta vara alldeles orimligt och kan inte ställa mig bakom ett sådant system. Nu motiveras förslaget med att det skulle främja en ökad cirkulation bland riksdagsmännen. Jag vet inte om detta påstående håller — väljarna sköter rätt bra om den saken. Ur min partipolitiska synpunkt var det kanske inte så bra sist, men cirkulation blev det i alla fall! 71 riksdagsledamöter lämnar nu riksdagen, de flesta med stor saknad bland dem som är kvar. Men 71 är dock ganska många. Det verkar då som om cirkulationen flöt ganska bra utan något nytt system. Dessutom är det väl väljarna som skall sköta cirkulationen och inte partipampar eller förvaltningskontoret som skall komma med några pekpinnar. I en sund och väl fungerande demokrati är det enbart väljarna som skall nominera kandidaterna och säga till om vem de vill ha in i riksdagen. Väljarna skall avgöra om de vill ha en äldre eller en yngre riksdagsman, och de får inte ens påverkas av förvaltningskontoret. Man jämför med de förhållanden som råder för borgarråd, kommunalråd, landstingsråd och allt vad det nu heter. För dem utgår ganska furstliga löner och dito pensioner. Det är dock en viss skillnad. De är heltidsanställda under den tid de innehar sin befattning, vilket vi riksdagsmän inte är. Jag skulle se det som en stor fara ur demokratisk synpunkt, om vi finge heltidsanställda riksdagsmän, yrkespolitiker som fru Sjövall kallar dem. Jag tror att det vore olyckligt om vi tappade sambandet med verksamheten ute i samhället i andra sammanhang än de politiska. Det låter litet illa om vi så småningom skall få något som vi kallar riksdagsråd eller något annat — riksråd låter ännu pampigare men den titeln är kanske upptagen. Sedan får man nog säga att tidpunkten är litet illa vald om man vill genomföra detta förslag utan hänsyn till behov eller icke behov. Vi diskuterar här i kammaren låglöneproblemen utan att komma till rätta med dem. Vi har en besvärande arbetslöshet. I morse diskuterade vi nedläggandet av ett statligt företag, där 170 personer kommer att bli arbetslösa. Kan inte dessa komma i åtnjutande av någon sorts pension, en nödtidspension eller något liknande? Enbart av ordet framgår att en sådan pension skulle vara väl så angelägen som en visstidspension åt riksdagsmännen. Rent allmänt tror jag, herr talman, att vi skall akta oss för att omge oss för mycket med privilegier, att bli en sorts skrå som fjärmar sig från vardagen och från medborgarna, från folket ute i landet. En sund demokrati vilar rätt mycket på den grad av förtroende som folk i allmänhet hyser för riksdagen och för riksdagsmännen. Jag tror också att vi har all anledning att vara rädda om det förtroendet. Detta är i korthet vad som ligger bakom min motion, som innebär att man begär ett nytt förslag, enligt vilket en behovsprövning införes. Därigenom skulle vi kanske kunna komma fram till en betydligt mera generös lösning av frågan om var en pension verkligen behövs. Det går också att vara mera generös där det behövs, om man spar de pengar som inte behöver utbetalas. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till motion II:1310. Jag vill framhålla att jag givetvis däri innesluter att det nya förslaget skall ha retroaktiv verkan, d.v.s. omfatta även dem som nu avgår i och med denna riksdags slut.

Herr talman! I våra motioner I: 1027 och II: 1299 har vi underkänt de motiveringar som riksdagens förvaltnings kontor anför som stöd för sitt förslag om inrättande av visstidspensioner åt riksdagsledamöter. Eftersom konstitutionsutskottets utlåtande i stort sett är en kopia av förvaltningskontorets förslag måste vi följdriktigt även ge underbetyg åt utskottets resonemang. Jag vill här inflicka, herr talman, att fru Sjövall och vi har diametralt olika utgångspunkter för vårt resonemang. Medan fru Sjövall betraktar riksdagsledamöter som en ekonomiskt och socialt eftersatt grupp i samhället betraktar vi dem som en ganska privilegierad grupp. Det förhållandet att borgarråd och kommunalråd har en pensionsålder som bara kan jämföras med den som kaptener och danskonstens utövare har finner vi inte vara något skäl för att pensionera riksdagsledamöter som avgår vid 50 års ålder. En sådan åtgärd är endast ägnad att vidga klyftorna i fråga om sociala förmåner. Den är ett sabotage mot alla utjämningssträvanden och en utmaning mot alla hårt arbetande människor i vårt land vilkas pensionsålder är 67 år. Jag erinrar mycket kort, herr talman, om debatten i kammaren förra veckan i samband med beslutet att tillsätta en utredning i syfte att föreslå en sänkning av underjordsarbetarnas pensionsålder. Vilken tveksamhet rådde inte då om huruvida man kunde tänka sig att ta ett steg ned till 60 år; man stannade vid 63 år. Någon liknande tveksamhet föreligger inte i detta fall. Inom parentes vill jag emellertid som positivt notera att utskottet »hyst en viss tvekan om 45-årsgränsen». Utskottets tvekan har resulterat i att man höjt åldersgränsen till 50 år, men det gör inte förslaget nämnvärt bättre.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 Det går inte att hänvisa till 50 åringarnas svåra läge på arbetsmarknaden.

Förutom den exceptionellt låga pensionsåldern är förslaget behäftat med en rad brister. Jag vill nämna en sådan — både fru Sjövall och herr Sjöholm har varit inne på den — nämligen avsaknaden av jämställdhet även bland dem som kvalificerat sig till s.k. visstidspension. Enligt lagförslaget är det bara sådana före detta riksdagsledamöter som uppbär förtidspension, lön eller egenpension på grund av anställning i allmän tjänst, som får reducerad eller ingen visstidspension. Däremot kan en riksdagsledamot ha obegränsade inkomster i form av lön från privat arbetsgivare, organisationer etc. Det gäller mina kolleger, bl.a. de som är fackliga funktionärer. Vidare kan man ha inkomst av egen rörelse eller inkomst i form av avkastning på kapital. Om en f.d. riksdagsman bara aktar sig för att återgå till eller ta ny anställning i allmän tjänst, så kan vederbörande uppbära livstidspension som påslag till annan inkomst i 10, 15 eller 17 år. Herr talman! Ett förslag som så genomgående karakteriseras av orättvisor måste förkastas.

Herr talman! Herr Thunborg tillhör inte de riksdagsmän av den kvalitet som jag har talat om. Han kan tydligen inte läsa innantill utan godtar vad som står i tidningarna. Däremot tillhör han i likhet med mig den grupp som har sin pensionsfråga säkrad.

Herr talman! Även om jag skulle ha varit kvalificerad för en sådan visstidspension, så håller jag det inte för uteslutet att jag skulle ha så pass mycket moral kvar att jag kunde se principiellt på dessa frågor.

Herr talman! Det skulle vara frestande, trots att vi befinner oss i riksdagens uppbrottstimme, att ta upp en debatt om hur ett modern parlament skall fungera. Jag håller med fru Sjövall om att vi haft mycket litet debatt kring de frågorna. Men det skulle väl kanhända ändå föra för långt att gå in mer i detalj på de tingen. Jag vill emellertid gärna säga att jag i långa stycken har samma syn på dessa frågor som fru Sjövall. Hon har också refererat den internationella debatten. Får jag, herr talman, bara erinra om att man i våras diskuterade och fattade beslut om dessa frågor i den tyska förbundsdagen. I den proposition som därvid lades fram heter det bl.a. att den parlamentariska demokratin inte kan och får tillåta sig att avstå från sådana politiska begåvningar, vilka är kvalificerade för ett förbundsdagsmandat men som icke kan och vill riskera en oviss och osäker framtid för sig själv och familjen. Då skulle nämligen förbundsdagen komma att bestå av tjänstemän, av representanter för företag eller föreningar eller av andra ledamöter som är välsituerade på det ena eller andra sättet. Det finns anledning att understryka att den här frågan inte bara bör ses ur de enskilda riksdagsmännens synpunkt utan också ur väljarförsamlingarnas synpunkt. I det sammanhanget er inrar jag mig att förre riksdagsmannen Ture Nerman skrev en bok om sina erfarenheter från riksdagsarbetet. Jag kommer inte ihåg vad boken heter, men han betecknade sin verksamhet i riksdagen som »Riksdagen första resan» och »Riksdagen andra resan». Han skrev en artikel i denna bok under rubriken »Att vara riksdagsman». I denna artikel räknar han upp en rad förmåner som riksdagsmännen har.

Jag har ingen anledning att närmare gå in på det föreliggande förslaget. Så långt jag kunde följa fru Sjövalls anförande tyckte jag att hon på ett föredömligt sätt presenterade det. Även i fråga om riksdagens behov av en pressombudsman — en fråga som vi hade uppe till debatt för något år sedan — delar jag hennes synpunkter. Det är också riktigt, som fru Sjövall säger, att vi i konstitutionsutskottet närmast sett de kommunala förtroendemännens pensionsformer som en modell för en framtida lösning. Men det är också riktigt att vi i nuvarande läge måste ta hänsyn till de pensionsbestämmelser som riksdagen redan tidigare fastställt för de riksdagsmän som redan lämnat arbetet. Det är i den situationen vi har befunnit oss när vi i utskottet haft att ta ställning till förvaltningskontorets förslag. Vi har på nära nog samtliga punkter tillstyrkt förslaget men samti digt gjort uttalanden som gör det möjligt att ta upp denna fråga på nytt och därvid företa en närmare undersökning av de ting som påtalats i denna debatt. Det föreliggande förslaget är ingalunda någon lösning för all framtid. Som framgår av utskottets betänkande pågår inom förvaltningskontoret en översyn av riksdagsledamöternas traktamenten och andra förhållanden. Herr Sjöholm företräder en helt annan mening än fru Sjövall. Han menade att vi på detta område skulle föra in en behovsprövning. Personligen måste jag säga att behovet av trygghet för riksdagsmannen och hans familj kanhända främst är knutet till pensionsbestämmelserna och mindre till arvodet, lönen. Herr Sjöholm vill alltså införa en behovsprövning av pensionen. Jag måste säga att det enligt mitt betraktelsesätt finns ett lika fullgott skäl att införa en behovsprövning av arvodet till en rad riksdagsmän. För en del riksdagsmän skulle det uppenbarligen vara tillräckligt med den uppflyttning i rangrullan som ett ledamotskap i kammaren medför; vederbörande befinner sig alltså i en sådan ekonomisk situation att han eller hon icke behöver något tillskott av allmänna medel för att fullgöra sina uppgifter här i riksdagen. Men på det sättet kan vi ju ändå inte lösa problemen, herr Sjöholm. Herr Sjöholm talade också om privilegier. Jag har en annan uppfattning än han på den punkten. Jag tycker personligen att det är ett privilegium att få lov att uppbära en viss del av lön av tjänst som man inte fullgör. Det tycker jag är ett större privilegium än det som herr Sjöholm här talade om. När man i pressen presenterat detta förslag på det sätt som herr Sjöholm har tillåtit sig göra finns det anledning att erinra om det gamla ordspråket att man skall inte kasta sten när man sitter i glashus. Till herr Thunborg vill jag säga att man visserligen kan göra jämförelser med underjordsarbetarna, men enligt vad jag vet får deras fackliga ombudsman i likhet med andra fackliga ombudsmän en pension när han är 60 år och då får han ungefär 70 procent av utgående lön. Det finns enligt mitt sätt att se ingen anledning att diskutera denna fråga på det sätt som herr Thunborg gör. Jag skall inte uppehålla mig mera vid detta. Jag ber bara att med de anförda synpunkterna få yrka bifall till det föreliggande förslaget av konstitutionsutskottet.
Herr talman! Herr Adamsson är motståndare till behovsprövning. Det är ju ganska anmärkningsvärt att konstitutionsutskottet självt är inne på tanken på behovsprövning i vissa fall. När vederbörande är under 50 år skall man nämligen ha en form av behovsprövning. Varför skall man inte vara konsekvent? Man är ju inte alldeles främmande för någon form av behovsprövning. Skulle inte herr Adamsson kunna instämma med mig, om man kunde ordna en bra behovsprövning så att de som verkligen var i behov därav fick ett betydligt generösare stöd, medan de som absolut inte behövde det skulle vara utan? Skulle inte herr Adamsson tycka att det vore ett bra system? Vidare finner jag det vara litet underligt att herr Adamsson dragit in detta att statsanställda och kommunalanställda kan uppbära lön. Det är en avtalsfråga, herr Adamsson. Jag har inte varit med i någon avtalsdelegation och har inte på något sätt påverkat resultatet utan får finna mig i vad man där beslutar. Att man skulle behovspröva arvodena i riksdagen var ännu mera anmärkningsvärt. Pensionen motiveras ju med trygghetsbehovet. Men det är väl inte meningen att hela riksdagen skall vara någon sorts försörjningsinrättning, en församling för att tillgodose medlem marnas trygghetsbehov. Det verkar visserligen som om herr Adamsson hyser den uppfattningen att man skall välja in människor i riksdagen för att de skall bli försörjda. Jag vet inte om något parti tillämpar den principen när man nominerar kandidater. Jag känner inte till det, men det förefaller som om det låg nära till hands för herr Adamsson att ha den meningen.

Herr talman! Jag trodde inte att det skulle vara nödvändigt att här deklarera min inställning till de fackliga funktionärernas pensionsålder, men eftersom herr Adamsson nämnde detta, skulle jag vilja ta tillfället i akt för att göra det. Dessa är också resultatet av majoritetsbeslut. Det innebär inte att alla som är verksamma inom fackföreningsrörelsen har instämt i detta beslut. Om jag skulle säga ett par ord om min principiella inställning vill jag nämna att förtroendemän — jag understryker att detta gäller såväl på det fackliga som på det politiska planet — icke bör ha ekonomiska och sociala förmåner som avviker ifrån dem som medlemmarna har och de människor som de skall företräda i olika sammanhang. En orättvisa rättfärdigar väl inte en annan. Jag har deklarerat min principiella inställning på det fackliga planet. Den är oförändrad också i denna fråga.

Herr talman! Herr Thunborgs resonemang leder otvivelaktigt till en behovsprövning, d.v.s. en undersökning med hänsyn till de löner och den ersättning som en riksdagsman har innan han kommer in i riksdagen. Han skall inte ha vare sig mer eller mindre. Det synes kunna vara en utgångspunkt för ett resonemang. Det är klart att man kan resonera på det sättet, herr Thunborg. Men jag tror inte det är möjligt att lösa riksdagsmännens arvodesfråga och deras pensionsfråga efter de linjerna. Herr Sjöholm säger att detta är en avtalsfråga. Nej, riksdagen har själv haft att ta ställning till hur arvodena skall vara utformade för riksdagsmännen. Det är klart att vi härvid kan ta hänsyn till huruvida riksdagsmännen har inkomster förutom riksdagsarvodet, så det behöver inte alls ha någonting att göra med avtalet, herr Sjöholm. Uppriktigt sagt tror jag emellertid inte att någon skulle kunna känna tillfredsställelse över att det utses vissa riksdagsledamöter som skulle sitta och pröva vederbörandes ekonomiska omständigheter för att lösa dessa frågor. Vi måste nog försöka finna ett mera generellt verkande system och måste nog också tänka oss att det framdeles skall vara något generösare än det nuvarande förslaget.
Herr talman! Med hänsyn till att jag i höst inte besvärat kammaren särskilt mycket med inlägg må det väl vara mig förlåtet att jag på min sista dag här i riksdagen tar till orda och under några minuter tar kammarens tid i anspråk. Det föreliggande ärendet kan väl också anses som ett särskilt bra ämne för en avgående riksdagsman att yttra sig i. Jag skall emellertid inskränka mig till att i korthet ta upp en enda sak, nämligen den åtskillnad som görs mellan de i allmän och enskild tjänst sysselsatta.

Enligt det föreliggande förslaget bör han kunna få cirka 10 000 kronor i årlig pension. Detta gäller alltså om han går till enskild tjänst. Han kanske gör detta och har måhända en lägre befattning under några år. Så råkar kanske det företag där han är anställd ut för vissa besvärligheter som medför att det måste rationalisera — det kan för all del inträffa utan att man råkar ut för svårigheter — men så småningom får han meddelande om att han lämpligen bör söka sig en ny anställning. Då är han 50—60 år gammal, och vi känner väl alla till hurdant läget på arbetsmarknaden är för den äldre arbetskraften.

Enligt min mening är detta ett orimligt förhållande. Jag har inte heller kunnat utläsa av förslaget att det motsatta gäller om han har allmän tjänst när han lämnar riksdagsuppdraget och sedermera får enskild tjänst. Jag förmodar att riksdagen i detta fall inte alls anser sig ha någon skyldighet att ge honom visstidspension. I varje fall har jag inte kunnat utläsa det ur förslaget. Jag kan inte finna något egentligt skäl för att visstidspensioneringen på sätt som här föreslås skall samordnas med den statliga eller allmänna tjänsten. En viss samordning sker ju till riksdagsmännens «särskilda pension, som i stort sett utgick också under 1950-talet, men den är så till vida begränsad som man måste komma upp till ett visst sammanlagt inkomstbelopp för statlig tjänst eller pension plus den särskilda riksdagspensionen för att det skall bli avräkningsbart. I föreliggande förslag har man gjort hela visstidspensionen avräkningsbar. Det förvånar mig att man gjort denna samordning. Pensionen är ju inte knuten till ATP — som är samordnad med de statliga tjänsterna på ett särskilt sätt — även om man utgår från samma basbelopp. Om man räknat med att i varje fall de i statlig tjänst anställda har haft en viss del av sin lön under den tid de suttit i riksdagen, så är väl den saken numera närmast en avtalsfråga. Från början, när tjänstemännen inte hade avtalsrätt, var det kanske en lagfråga. Hur som helst kan jag inte finna att förslaget ger uttryck för någon solidaritet med de lägre inkomsttagarna bland riksdagsmännen. Det kan inte vara riktigt att en högavlönad i enskild tjänst skall komma i åtnjutande av visstidspensionen, medan samtidigt en i allmän tjänst lågavlönad blir helt utan. Utskottet skriver nu att styrelsen för förvaltningskontoret bör uppmärksamma eventuella behov av ändringar i reglerna, och man får verkligen hoppas att en ändring kommer till stånd ganska snart i vad gäller denna del av förslaget. Herr talman! Jag vill sluta med att upprepa att jag inte har kunnat finna någon förklaring till varför man gjort denna direkta samordning utan någon som helst minimiinkomstgräns.